Herr talman! En lång rad lantbrukare i hela vårt land väntar just på att få klara besked om hur man inom regeringskansliet tänker hantera dessa frågor. Den omställning som statsmakterna har uppmanat jordbruket att gå in i innebär, som jag sagt i min fråga, att många aktiva lantbrukare väljer att trappa ned sin verksamhet inom jordbruk och boskapsskötsel och att övergå till annan verksamhet, inom industrin eller inom tjänstesektorn. Det är viktigt för dem som går i omställningstankar att få klarlagt huruvida man kan använda den tidigare rätten till kvittning mot de inkomster som man får från den arbetsplats som man byter till. Skulle vi inte få klarhet i dessa frågor, kommer det med mycket stor sannolikhet att innebära att många väljer att helt avveckla sitt lantbruk och ta en heltidsanställning. De kommer då inte att sköta sitt jordbruk på ett sådant sätt som samhället kanske både förväntar sig och har anledning att önska sig. Jag vill därför återigen rikta en fråga till skatteministern. Även om jag är nöjd med och tacksam för det svar som har lämnats, undrar jag om statsrådet är beredd att något tydligare ange en viljeinriktning vid detta tillfälle. Många skulle hälsa detta med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Jag skall inom en timme träffa företrädare för LRF, lantbrukets fackliga organisation, och jag vet att jag då kommer att få frågan om jag erhållit indikationer om att möjligheten till kvittning kommer att finnas. Nu säger skatteministern att han är beredd att lägga fram förslag men inte är beredd att svara på vilka tekniska finesser som detta förslag kommer att innehålla. Kan vi tolka detta så att man återvänder åtminstone till den nivå som gällde före skatteomläggningen, då man fick kvitta upp till halva beloppet?

Herr talman! Jag tycker att det var ett bra förtydligande som statsrådet gjorde. Min förhoppning var också att jag skulle kunna få ett svar som gick så långt. Jag är mycket tacksam för detta. Jag förväntar mig tillsammans med många andra att man i propositionen skall klarlägga dessa frågor på ett sätt som inte bara gynnar de aktiva lantbrukarna och landsbygden utan också på sikt bidrar till att hela Sverige får leva.

Herr talman! Jag tackar skatteministern för svaret. Jag till tala om att Nidingens fyrar ligger på ön Nidingen, som är belägen 7 km söder om Onsala, och att de har ett mycket intressant historiskt förflutet. Det var på holländsk begäran som man byggde fyrplatsen på Nidingen 1624. Genom freden i Brömsebro kom den sedan i svensk ägo. På det sättet blev Nidingen Sveriges första fyrplats. På grund av att det var farligt att resa i de här farvattnen satte man upp två fasta fyrsken, en s.k. Den här frågan har alltså en mycket intressant historisk bakgrund, och fyrarna på Nidingen har ett kulturminnesvärde. Nu är dubbelfyrarna på Nidingen i stort behov av restaurering. En mängd människor har engagerat sig för denna, som staten inte ansett sig vara beredd att utföra. Dessa människor påtar sig alltså något som egentligen skulle utföras av staten. Man har samlat in en massa pengar, och bekymret är nu att man tvingas betala moms. Jag är inte så bevandrad i alla de regler som gäller beträffande momsen, men jag har förstått att Bo Lundgren inte är beredd att verka för att ideella föreningar när de gör insatser skall kunna göra avdrag för momsen. En princip som tillämpas är att staten inte betalar moms till sig själv. I det här fallet utför ideella föreningar arbete som staten annars skulle ha gjort, och jag tycker att de i sådana fall faktiskt inte skall behöva samla in pengar till moms. Jag tycker att man borde ha en beredskap för att ändra på reglerna.

Herr talman! De exempel som skatteministern nu tar upp gäller utgifter som ideella föreningar har för sin egen verksamhet eller för sina egna behov, men i det här fallet är det fråga om något som staten egentligen skulle påta sig kostnaderna för. För detta ställer ideella föreningar upp och samlar in medel. Den kulturminnesvård som det här handlar om är dessutom en statlig angelägenhet. Jag kan föreställa mig att vi kanske i framtiden måste förlita oss mera på, och det är också positivt, att svenska folket engagerar sig för våra kulturminnen, som är mycket värdefulla för oss alla. Jag tycker att man därför skall uppmuntra ideella föreningar att ta ett ansvar för dessa frågor, och de bör då inte beskattas. Det är en skillnad här, eftersom de då utför arbete som staten egentligen skulle göra.

Herr talman! Men det är ju här, som jag tidigare sade, fråga om sådant som staten annars själv skulle ha bekostat. I fallet Nidingens dubbelfyrar har man hittills samlat in ungefär en halv miljon kronor. Av detta skall man behöva sätta av en fjärdedel till staten i ren skatt. Det blir ju effekten av det hela. Merparten av detta utgörs av transporter. Tacken för att man ställer upp och åtar sig statens uppgifter blir att man tvingas ansöka om bidrag från staten till skatten. Jag tycker inte att det är riktigt. Jag tycker att man skulle kunna efterskänka momsen i sådana här fall -- detta är inte det enda fallet, men ett typfall -- när ideella föreningar påtar sig statliga uppgifter.

Herr talman! Jag tycker inte att det är en orimlig tanke att göra detta när ideella föreningar eller enskilda människor gör insatser i allas vårt intresse. Man får också se till hur det här används. T.ex har riksantikvarien tittat på frågan om Föreningen Nidingens dubbelfyrar och har ansett att det föreligger stora behov av restaurering. Riksantikvarien är beredd att med de regler som finns ge ett större bidrag för denna restaurering. Men i och med att det inte är staten som äger dessa byggnader går det inte att ge lika mycket bidrag. Det är också en knepighet som måste vägas in. Jag tycker att när skattesystemet ändå är så komplicerat, skulle man nog kunna tänka sig att finna en regel där människor ideellt kan engageras sig i något som staten ändå skulle ha gjort. Jag tycker att det vore positivt att ge sådana signaler till enskilda människor, dvs. att de ställer upp för allas våra intressen.

Herr talman! Ja, mycket handlar om kulturminnesvård. Men det kan också gälla sjöräddning eller andra saker. Skatteministern räknar nu upp alla möjliga undantag. Men jag diskuterar inte dem. Jag vill föra fram att vi skall uppmuntra människor att ta ett ansvar för allas våra intressen. När människor gör det skall de inte behöva betala skatt på insamlade medel. Nog skulle det väl gå att finna någon form att uppmuntra sådant. Annars blir konsekvenserna att människor tänker, att om inte staten kan bekosta dessa saker bekymrar människorna sig inte heller om dem. Jag tycker att det är att ge fel signaler.

Herr talman! Jag tycker ändåck att det skulle finnas framkomliga vägar utan att krångla till det hela såsom skatteministern gör här. Eftersom jag inte kan få det positiva svar jag hade hoppats på här, kanske jag får väcka en riksdagsmotion och se om det där går att finna en icke alltför komplicerad lösning på detta behjärtansvärda problem.

Herr talman! Rolf Nilson har frågat mig på vilket sätt jag verkar för att rädda alternativforskningen vid Studsvik. I ett svar på en fråga av Rolf Nilson, sade jag i oktober förra året att kompetensen som finns vid Studsvik när det gäller teknisk forskning och utveckling rörande biobränsleanvändning är en värdefull resurs för forskning och utveckling inom energiområdet. Jag sade vidare att enheten Energi och Miljö vid Studsvik AB inte med nuvarande förutsättningar skall drivas vidare inom Studsvik AB. Styrelsen hade då, enligt vad jag hade inhämtat, uppdragit åt företagsledningen att söka andra intressenter och finansiering för att fortsätta hela eller delar av verksamheten. Jag har fått veta att överläggningar pågår mellan flera intressenter och Studsvik och att man hoppas på en principlösning i mitten av februari. Mot denna bakgrund bedömer jag att det inte finns något skäl för mig att ingripa i de pågående överläggningarna.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Förra gången vi diskuterade denna fråga konstaterade vi att vi hade ett gemensamt positivt intresse för verksamheten, dvs. att den finns kvar. Följer jordbruksministern fortlöpande utvecklingen av frågan, och har han handlingsberedskap om det skulle kärva till sig? Vi konstaterade också i vår förra diskussion att man arbetar under tidspress. Den tidspressen håller på att bli besvärande i första hand för de anställda som är varslade och som lever i en pressad situation. De vet inte om de skall få ha sina arbeten kvar. Vad jag förstår tror de så pass mycket på verksamheten att de inte lämnar det sjunkande skeppet. De stannar kvar och hoppas på att verksamheten skall drivas vidare. Jag vill lyfta fram ett par saker som visar på möjligheter att ingripa från statens sida. Det är den kraftiga markering som görs i jordbruksdepartementets bilaga till budgetpropositionen, där man säger att miljövänlig energi från biobränslen m.m. måste utvecklas. De anslag som är upptagna under littera J, 1 och 2, om bioenergiforskning och bidrag för ny energiteknik utgör pengar som är avsatta till forskning och utveckling men också för investeringar som skall främja utvecklingen av denna teknik. Jag kan inte se något principiellt fel i att använda delar av dessa anslag till driften vid Studsvik eller att, om det skulle vara nödvändigt, gå in med riskkapital till investeringar.
Herr talman! Svaret är ja på den första frågan om jag följer utvecklingen. Det finns en handlingsberedskap om något skulle hända. Utgångspunkten är att de intressenter som finns skall gå vidare i sina strävanden att driva forskningen framåt. Jag bedömer inte Studsvik som ett sjunkande skepp. Jag bedömer bara att man i viss mån byter ägare och försöker behålla besättningen. Man bör kunna fullfölja de uppgifter som man har haft och kunna utveckla dem -- inte minst den småskaliga forskningen när det gäller bioenergi. Det är alltid glädjande att notera att riksdagsledamöter noggrant läser propositionerna. Jag konstaterar i det här fallet att det är alldeles rätt. Det finns pengar, och de skall användas för forskning och utveckling av bioenergi. Förhoppningen är emellertid att vi skall kunna använda dessa pengar och andra pengar så att de kan räcka så långt som möjligt. Det är inte en förstahandsåtgärd att använda pengarna på detta område.
Herr talman! Jag kan instämma med Karl Erik Olssons bedömning att min bild av verksamheten vid Studsvik kanske var litet olycklig. Jag använder gärna hans bild i stället. Jag tolkar svaret så här långt att det uttrycker optimism. Det stämmer ganska väl med vad jag hört. Det har efter hand dykt upp andra intressenter än de nämnda Stockholms Energi och Jag lyssnar tacksamt på talet om att det finns en handlingsberedskap för regeringens ingripanden. Jag har inget emot att denna fråga löses genom att energiverk och andra intressenter, t.ex. forskningsintressenter, tar ansvaret för verksamheten. Det kan vara bra med en fristående, väl fungerande institution.
Herr talman! Jag kan bara verifiera att Rolf L Nilson har rätt när han nämner några av de intressenter som är aktuella. Det finns en ganska lång lista i dag, och det gläder mig. Jag hoppas att det här skall fungera.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om jag är beredd att vidtaga de åtgärder som krävs, så att varroa inte får ökad spridning. Transporter av bin över långa sträckor har gjort att varroakvalstret fått en mycket snabb spridning över hela världen. I Europa påträffades kvalstret första gången för ca 15 år sedan och har sedan spritts till i princip alla områden utom England, Irland och Norge. I Sverige påträffades varroakvalstret första gången på Gotland 1987 och sedan på fastlandet i Skåne 1991. Effektiva bekämpningsåtgärder är kostsamma och arbetskrävande. Internationellt används främst kemiska bekämpningsmedel mot kvalstret, men även andra metoder finns. När kvalstret påträffades i Skåne beslutade jordbruksverket att dessa bisamhällen skulle förintas för att begränsa spridningen av kvalstret. Samtidigt förbjöds flyttning av bin mellan vissa områden i Sverige. Efter denna sanering har ytterligare fall av varroasmittade bisamhällen påträffats. Binämnden har bedömt att målet för varroabekämpningen måste vara att begränsa spridningen genom att begränsa flyttningen av avelsbin och vandringsbiodlingar. Den naturliga spridningen av kvalstret anses begränsad till ca 5 km per år. Biodlare som har bisamhällen där kvalstret påträffas skall åläggas att vidta vissa bekämpningsåtgärder, och biodlare som misstänks ha smittade samhällen rekommenderas vissa åtgärder. Information till biodlarna samt forskning om och utveckling av bekämpningsmetoder är också en viktig del i bekämpningsprogrammet. Binämnden är enig om att förintning av bisamhällena i princip inte är någon framkomlig väg för att komma till rätta med varroakvalstret. I går fick jordbruksverket kännedom om ytterligare spridning av kvalstret till Bjärehalvön. Ingvar Erikssons fråga där han anger att kvalstret upptäckts enbart i direkt anslutning till ett tidigare smittat område i Skåne är således inte längre aktuell. Jag har förtroende för jordbruksverkets sätt att bedriva bekämpningen av varroa och avser således inte att vidta några särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministerns för svaret. Jag konstaterar att jordbruksministern beskrivning av utvecklingen hittills stämmer med vad jag själv har erfarit. Men jag tycker att slutledningen av det hela tyvärr andas uppgivenhet, och det är beklagligt och dessutom förvånande. Jag hade tillfälle att strax efter årsskiftet träffa representanter för biodlarna i södra Halland och södra Älvsborgs län, men också från nordvästra Skåne. De kontaktade mig bl.a. på grund av att man kände en mycket stor oro inom näringen för att de varroaangrepp som förra året inträffade i Malmötrakten ännu inte klarats ut. Även om man där av dödade 200 bisamhällen har smittan upptäckts i flera andra samhällen. Dock har man låtit dessa samhällen finnas kvar, vilket för biodlarna och mig själv verkar ansvarslöst mot bakgrund av den stora risk för smittspridning till andra delar av landet som nu föreligger. En för folkhushållet viktig näring kan drabbas av ren katastrof. Nu har det hänt. Under gårdagen konstaterades i min egen hembygd att två bisamhällen på en bigård i Torekov har drabbats. Nu är det verkligen allvar. Det enda som gäller är snabba åtgärder. Menar jordbruksministern att man nu skall gå in för bekämpningsmetoder, där man tvingas använda kemikalier och gifter och överge avdödningsförfarandet? Är det inte en risk för att man då äventyrar den förnämliga etikett som svensk honung har: naturproducerad och naturlig. Jordbruksministern talar om att använda andra metoder för bekämpning. Vilka? Jorbruksministern säger att binämnden är enig. Jag har konstaterat att binämnden och ledningen för biodlarnas organisation i dag inte har fullt öra ute på fältet bland producenterna, dvs. odlarna. Jag tycker att det är anmärkningsvärt.
Herr talman! Som Ingvar Eriksson nämner har avdödning av ett stort antal bisamhällen i Skåne inte lett till att man har fått död på kvalstret. Den radikala bekämpningsmetoden att avdöda bisamhällen hade naturligtvis kunnat accepteras om man visste att den ledde till att man kunde utesluta fortsatt spridning. Tyvärr har vi smittan kvar där varroakvalstret har bitit sig fast. Så har det varit i andra länder där kvalstret förekommer. Enligt binämnden och enligt biodlarna på riksnivå gör man bedömningen att utrotning är alltför kostsam och i praktiken omöjlig. Man får i stället lära sig att leva med detta som en sjukdom i systemet. Det är den inriktning vi har. Jag är medveten om att det finns olika uppfattningar. Jag har också kontaktats av biodlare från vårt eget län och från Halland, som har redovisat den uppfattning som Ingvar Eriksson här framför.
Herr talman! Jag kan ändå inte tycka annat än att det är litet märkligt att man ger upp. Vi har haft ett begränsat angrepp i Malmötrakten, men man slutade att avdöda förra året. Det tycker jag var fel. Nu har vi konstaterat ett angrepp också i nordvästra Skåne. Vad är det som säger att angreppen skulle behöva fortsätta i landet i övrigt om man lyckades ta kål på smittan i dessa två områden? Jag tycker att det är uppgivet, och jag vädjar till jordbruksministern att än en gång ta kontakt med en bredare grupp av biodlare för att skapa sig en uppfattning. Jag tror att det kan vara väl betänkt. Det har också uttryckts en positiv syn på detta att avdöda, som vissa odlare har gjort tidigare. Man är t.o.m. beredd att hjälpa till att förnya odlingar som måste avdödas.
Herr talman! Jag tycker inte att det är att ge upp, att man funderar över olika sätt att bekämpa detta kvalster. Situationen i Skåne har visat att det är mycket svårt att veta om man får med alla bisamhällen. Det kan bli nödvändigt med en kolosalt omfattande avdödning, och man vet inte om man når målet ens då. Samtidigt kan jag gärna säga till Ingvar Eriksson att jag liksom tidigare kommer att lyssna på olika uppfattningar. Skulle det visa sig att det finns ett stöd för någon annan uppfattning än den man nu har i binämnden är jag naturligtvis beredd att ta intryck av det.
Herr talman! Det är riktigt att fundera, men tiden är knapp, jordbruksministern. Det är faktiskt bråttom. Nu skall man undersöka de 2 000 bisamhällen som finns i södra Halland och nordvästra Skåne. Finner man inte smittan där, vore det klokt att avdöda de två samhällen där smittan finns och kanske några till i angränsande områden, för att visa att man inte har gett upp. När man har gett upp, då har vi smittan i landet. Då är vi beroende av att i framtiden använda gifter och kemikalier. Det värsta är att de kemikalier som är verksamma är förbjudna i Sverige.
Herr talman! Smittan finns alltså i landet. Det är ett faktum i dag. Det kan vi inte förändra. Vi kan bara se till att försöka bekämpa den med effektivast möjliga metod. Det är min förhoppning att de som är initierade i denna fråga och som har en betydande internationell kunskap i frågan gör den riktiga bedömningen. Samtidigt är det rätt, som Ingvar Eriksson säger, att man skall lyssna på både den ene och den andre. Det kan möjligen leda till att man gör ett nytt övervägande. Jag är inte i dag, med det underlag som finns, beredd att ha någon annan uppfattning än den som binämnden står för.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för den sista, positivare delen av svaret, där han säger att han är beredd att lyssna om man kommer fram till en annan uppfattning. Jag är själv beredd att ytterligare fördjupa mig i frågan. Jag hoppas komma tillbaka. Men tiden är knapp, som sagt. Det är oerhört viktigt att vi även i framtiden har kvar en binäring i Sverige. Det har en oerhört stor betydelse för folkhushållet. Pollineringen är viktig. Det vore en olycka för många i samhället om vi inte skulle lyckas med denna bekämpning som just nu är så viktig. Jag kommer tillbaka, herr jordbruksminister.

Herr talman! Eva Johansson har frågat om utrikesministern är beredd att medverka till att sådana relationer upprättas med den provisoriska regeringen i Eritrea att det går att inleda ett långsiktigt och utvecklingsinriktat biståndsarbete mellan Sverige och Eritrea. Frågan har överlämnats till mig. Asmara. Detta krig hade med varierande intensitet pågått i 30 år och orsakat ett mänskligt lidande och en materiell förstörelse av närmast ofattbar omfattning. Vad som därefter hänt i Eritrea är att en provisorisk regering upprättats i Asmara för att leda landet fram till den folkomröstning om landets framtida status som planeras år 1993. Relationerna med regeringen i Addis Abeba regleras under interimsperioden i ett dokument, ''Principles of Eritrea'', vilket antogs av den nationella konferensen i Addis Abeba den 5 juli 1991. I detta fastslås det eritreanska folkets rätt att självt besluta om sin framtid. Sveriges förbindelser med Eritrea följer samma principer. Sverige erkänner stater, inte regeringar. Detta hindrar på intet sätt att vi kan ha arbetsrelationer med en provisorisk regering. Det innebär också att vi kan bedriva hjälpverksamhet i Eritrea. Det positiva i maktskiftet är just, och det vill jag särskilt betona, att en grund bör ha lagts för en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Att mänskliga rättigheter fullt respekteras är därvid centralt. Regeringens nya syn på Eritrea framgår av årets budgetproposition, där regeringen klart signalerar att man tänker sig såväl humanitärt som utvecklingsinriktat stöd till det eritreanska folket och till den återuppbyggnad av landet som så väl behövs. Detta bistånd bör tills vidare kanaliseras genom svenska enskilda organisationer samt genom FN-systemet.
Herr talman! Jag har naturligtvis inget emot att Alf Svensson svarar på denna fråga, och jag tackar för svaret. Men jag kan inte låta bli att tycka att det kan förefalla något märkligt att det är biståndsministern som svarar på frågor om Sveriges relationer med andra länder. I detta sammanhang skulle jag också vilja ha ett förtydligande av vad uttrycket ''arbetsrelationer'' med den eritreanska regeringen betyder. Jag har nyligen besökt Eritrea och fått fullständigt klart för mig att ett internationellt erkännande naturligtvis är mycket viktigt för den eritreanska regeringen. Men ännu viktigare än det formella erkännandet -- och det var också fullständigt klart -- är möjligheterna att upprätta sådana relationer med regeringar i andra länder att det blir möjligt med ett framtidsinriktat utvecklingsbistånd till landet. Det är, precis som Alf Svensson sade, ett land som är sönderslaget av 30 års krig och en lång ockupation. Nu behövs stora och långsiktiga utvecklingsinriktade insatser. Det handlar om vägbyggande, järnvägsbyggande, dammar för bevattning av jordbruket och sådana stora insatser, som jag dess värre tror att det kan vara ganska svårt att hitta enskilda organisationer som orkar och kan engagera sig i. Därför är det enligt min mening nödvändigt att upprätta sådana kontakter mellan regeringar att det går att prata direkt med varandra och också ge den eritreanska regeringen möjligheter att vara med och påverka inriktningen av detta bistånd. Det är viktigt att vi följer deras prioriteringar och inte prioriteringar som görs här i landet. Vad finns det för planer på dessa områden och har de diskuterats med den eritreanska regeringen?
Herr talman! Jag vill understryka att man i det dokument som antogs i Addis Abeba den 5 juli gick med på att uppskjuta folkomröstningen två år. Genom folkomröstningen skulle alltså regionens framtida status läggas fast. Det kan naturligtvis den svenska regeringen inte bortse från vid sitt agerande. Vi baserar vårt agerande visavi Eritrea på de principer som fastlagts i överenskommelsen mellan övergångsregeringen i Addis Abeba och den provisoriska regeringen i Asmara. Där finns uttryckt att det är det eritreanska folkets rätt att i en internationellt övervakad folkomröstning besluta om sin politiska framtid. Jag vill också berätta för Eva Johansson att en svensk grupp skall besöka Asmara i februari -- jag hoppas att jag säger rätt tidpunkt. Den kommer då att ta upp med företrädare för Eritrea vad vi kan göra. Jag vill också gärna säga att när jag hade nöjet att besöka Etiopien träffade jag den 28 november 1991 president Meles Zenawi. Jag underströk mycket entydigt för honom att vi kommer att hjälpa eritreanerna och Eritrea, tills vidare via enskilda organisationer. Han var inte alls negativ till det.
Herr talman! Jag vet också att det i dag inte finns några motsättningar mellan Etiopiens regering och regeringen i Eritrea. De är ganska överens om att folkomröstningsresultatet så småningom skall respekteras. Det råder inte heller, enligt min mening, något som helst tvivel om vad folkomröstningen kommer att stanna vid. Det viktiga för Eritreas regering nu är inte det formella erkännandet, utan att det upprättas sådana arbetsrelationer, eller vad vi nu skall kalla det för, som gör det möjligt för Eritreas regering att samtala med regeringar världen över om återuppbyggnadsbistånd och ett utvecklingsbistånd för landet. Det finns en sådan överenskommelse med t.ex. USA, som är på väg att upprätta någon form av konsulat i Eritrea, vilket gör det möjligt att diskutera. Har den svenska regeringen tittat på detta och resonerat om en liknande arbetsrelation med Eritrea?
Herr talman! Vi har verkligen tittat på det. Vår avsikt är, som jag har sagt, att hjälpa eritreanerna utan att bortse från den överenskommelse som finns mellan Addis Abeba och Asmara. Det kanske är en något för enkel beskrivning att tala om relationen mellan Eritrea och Addis Abeba som om den vore helt utan komplikationer. Jag önskar inget högre än att fred och försoning skall råda. Men vi måste respektera de överenskommelser som finns. En grupp från Sverige skall åka till Eritrea och försöka få till stånd en utvidgad humanitär hjälp till eritreanerna. Vi är positiva till att utveckla relationerna oss emellan.
Herr talman! Såvitt jag förstår har inte regeringen i Addis Abeba några som helst ambitioner att företräda Eritrea i dessa frågor, varken nationellt eller internationellt. Regeringen i Addis Abeba accepterar att det finns en regering som har full kontroll över Eritrea och den respekterar den regeringen. Regeringen i Addis Abeba har också sagt att man fullt ut kommer att respektera resultatet av folkomröstningen. Detta gör man även om många i Etiopien skulle glädjas över en framtida tätare relation mellan Eritrea och Kan vi förvänta oss att vi kommer fram till en relation mellan Sverige och Eritrea liknande den som har upprättats mellan USA och Eritrea? Det skulle vara ett välkommet besked att ge till den eritreanska regeringen, som söker allt stöd den kan få och verkligen är värd det.
Herr talman! Jag kan faktiskt inte verifiera att det finns någon upprättad relation av det slag mellan USA och Eritrea som Eva Johansson här påstår. Vad jag däremot kan understryka ytterligare en gång är att vi skall göra allt vad som står i vår makt utifrån den juridik som råder våra folk emellan att hjälpa eritreanerna.
Herr talman! En sådan relation är upprättad. Det har skett en skriftväxling, och i varje fall har den eritreanska regeringen sagt att det vore ett bra sätt att gå vidare på i relationerna med världen i övrigt i avvaktan på folkomröstningsresultatet.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om det är regeringens avsikt att minska biståndet till Afrika, trots att försörjningsläget och utvecklingen av ekonomi och demokratiska strukturer kräver fortsatt stöd. Många afrikanska länder har gjort stora ansträngningar att ta sig ur 1980-talets ekonomiska kris, framför allt genom ekonomiska återhämtningsprogram. För att dessa skall bestå och leda till förbättrade levnadsförhållanden för de fattiga krävs fortsatta reformer, bl.a. genom effektivare jordbruk och stimulering av småföretagsamhet. Det krävs också långsiktiga satsningar på en rad områden, bl.a. investeringar i infrastruktur, utbildning och hälsovård. I många afrikanska länder sker också en utveckling mot pluralism och ökad demokrati. Regeringens biståndspolitik utgör ett stöd för en sådan utveckling. Tyngdpunkten i det svenska biståndet kommer även i fortsättningen att ligga på Afrika. Jag vill dock betona att landramarnas storlek inte är avgörande vid bedömningen av biståndet till ett visst land. Det svenska samarbetet med enskilda länder kan omfatta många olika typer av bistånd, och det ges genom olika kanaler. En stor del av biståndet genom SIDA går utanför landramarna. BITS, SAREC och SWEDECORP förstärker bredden och mångfalden i biståndet. I budgetpropositionen föreslår regeringen kraftiga ökningar av stödet till demokratifrämjande verksamhet -- en ökning med 150 milj.kr. till 700 milj.kr. -- och ekonomiska reformer och skuldlättnader -- en ökning med 40 % till 700 milj.kr. Länder som genomför politiska och ekonomiska reformer kan få stöd för dessa. Jag vill också peka på stora satsningar på enskilda organisationers biståndsverksamhet -- en ökning med 125 milj.kr. till 875 milj.kr. -- och katastrofbistånd. Dessa satsningar kommer att i stor utsträckning tillfalla länder i Afrika. Totalt sett kommer biståndet till Afrika att öka. Jag vill försäkra Eva Johansson att vårt engagemang i och för Afrika kommer att fortsätta.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker att biståndsministern här ger ett mycket viktigt besked som också är förpliktigande för framtiden. Jag var rädd när jag läste budgetpropositionen på denna punkt att innehållet där skulle ses som en signal om att vårt programbundna bistånd till Afrikas länder kommer att minska. Jag var rädd för att det skulle kunna ses som en signal också för enskilda organisationers framtida satsningar på vad vi anser vara viktigt för vår biståndspolitik. Budgetpropositionen ger ju utan tvivel ett intryck av minskat stöd till de afrikanska länderna. Jag kan hålla med om att det finns sannolika skäl för omdisponering av stödet mellan olika länder. Men fortfarande tillhör Afrika världens absolut fattigaste områden. Det finns allt skäl för oss att fortsätta stödet. Biståndsministerns svar ger ändå en fingervisning om att det också är meningen. Jag har sett det som särskilt oroande mot bakgrund av den debatt som förs just nu om en omläggning av den svenska biståndspolitiken så att den skulle få en inriktning att i första hand hjälpa dem som bor nära oss, som ser ut och tänker ungefär som vi. Jag tycker att det vore olyckligt om vi med tanke på innehållet i biståndsbudgeten skulle gå sådana intressen till mötes. Jag tycker inte att vare sig bostadsort, utseende eller sedvanor och bruk i livsföringen egentligen har ett skvatt med biståndspolitiken att göra. Vi måste ständigt se till att hjälpa de länder där behoven är störst. Det är viktigt. Jag vill än en gång fråga: Kan biståndsministern garantera att vårt bistånd i lika hög grad som hittills kommer att vara Afrika till stöd?
Herr talman! Jag kan inte tro annat än att Eva Johansson studerar at budgetförslaget så pass noga att hon vet östbiståndet är lyft ut ur ramarna, att den här regeringen faktiskt ger ett ökat bistånd jämfört med den tidigare. Det finns ingen anledning att frukta att de pengar som ingår i enprocentsramen skall användas i vårt närområde. Där är vi helt överens om att det är ointressant om människor bor oss nära eller fjärran, för det är de fattiga som skall ha hjälp. Det är också för övrigt en hjälp för vår egen del. Vi kommer aldrig till sans, måtta, trygghet och fason på det norra halvklotet, om vi inte begriper att den största utmaningen är nord--syd-dialogen. Det är vilset att bara titta på landramarna när man bedömer hjälp som går till ett eller annat land. Det är jag övertygad om att Eva Johansson väl känner till.
Herr talman! Vi är överens om att det är det fattigaste på vår jord som bäst behöver vårt bistånd. Men frågan uppstår: Vad är det som har hänt i Afrika som motiverar att man faktiskt skär ner länderramarna? Kan biståndsministern garantera att detta faktiskt inte skall uppfattas som signaler till alla de organisationer som är beroende av att få ett effektivt bistånd?
Herr talman! Om man vill göra en procentuell uträkning av de satsningar som görs kan man komma fram till att demokratibiståndet, katastrofstödet och satsningar på NGO:s ekonomiska reform, dvs. betalningsbalansstödet, kommer att öka för Afrikas del, likaså aidsbekämpningen, satsningar på att hejda befolkningsökningen osv. Jag är angelägen om att i detta sammanhang också få säga att vi måste skicka signaler till de länder som tror att de år efter år har vårt bistånd som i en liten ask. Det finns helt klart korruption. Därför måste vi ge signaler, för korruption innebär ju att pengarna tas från de fattiga och hamnar i vissa andras fickor.
Herr talman! Jag sade inledningsvis att jag tror att det finns anledning att göra omdisponeringar mellan olika länder. Men jag tror definitivt inte att det finns sakligt underlag för att minska det totala biståndet till Afrika. Jag har förstått biståndsministern på det sättet att det inte heller är meningen. Det är jag tacksam för.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig om vilka konkreta effekter regeringen eftersträvar att uppnå med förslaget om att slopa det statliga bidraget till förbättringar av den fysiska miljön i skolan. Margareta Israelsson har frågat arbetsmarknadsministern om han, mot bakgrund av den ökande byggarbetslösheten, avser att vidta åtgärder för att ompröva borttagandet av statsbidragen till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara även Margareta Israelssons fråga. Naturligtvis är den konkreta effekten att staten sparar 300 milj.kr. för budgetåret 1992/93 och på lång sikt 2,1 miljarder kronor. Slopandet av anslaget är en del i den stora besparing på 15 miljarder kronor som var sparmålet i den gångna höstens budgetarbete. Även om Eva Johanssons fråga har fått en märklig formulering, antar jag att hon menar vilken effekt besparingen får ute i skolorna. Det slopade anslaget var utlovat under en tioårsperiod, och kravet för bidrag var bl.a. att huvudmannen själv stod för halva åtgärdskostnaden. En åtgärd som kan anses tillhöra normalt fastighetsunderhåll borde däremot inte vara bidragsberättigad. Genom den särskilda satsningen hösten 1991 som ett led mot byggarbetslösheten kan bidrag beviljas innevarande budgetår för sammanlagt 900 milj.kr. Riksdagen beslöt ju om detta i november. Med kravet på motsvarande satsning från huvudmannens sida betyder det en koncentrerad satsning för förbättrad skolmiljö på sammanlagt 1,8 miljarder kronor. Till detta skall läggas normal kostnad för fastighetsunderhåll. Utan att sia om kvarstående behov måste man nog ändå anta att denna satsning inneburit ett rejält lyft för skolans fysiska miljö. Min bedömning är också att -- i rådande konjunktur och arbetsmarknadsläge -- åtskilliga resurser ändå kommer att satsas på dessa ändamål. Jag tror att i det nuvarande konjunkturläget kommer de reala kostnaderna för byggnadsinvesteringar av olika slag att minska. Det kommer kommunerna även att kunna dra nytta av för t.ex. upprustning av skolor. Jag anser dock inte att man bör skapa en speciallösning för skolsektorn. Därtill är det möjligt att anordna beredskapsarbeten av olika slag. Länsarbetsnämnderna disponerar medel för dessa ändamål. Det finns inte anledning att vid sidan av detta anvisa särskilda medel till skolbyggnader.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag tycker inte alls att den här frågan är märklig, utan det är en fråga som varje ansvarig borde ställa sig innan det fattas viktiga beslut som helt och hållet rycker undan den planeringsgrund som kommunerna har. Frågan borde ställas också av varje ansvarig i den arbetslöshetssituation som råder. Det vore däremot märkligt om regeringen inte har ställt sig dessa frågor. När det gäller de konkreta effekterna tar Beatrice Ask upp besparingen. Visst sker det en besparing i utbildningsdepartementets budget, men man kan fråga sig om den totala effekten verkligen blir en besparing om man inberäknar den arbetslöshet bland byggnadsarbetare som på det här sättet späds på, vilket också kostar pengar. Varje byggnadsarbetare genererar jobb för ett par tre andra anställda någonstans inom industrin eller inom tjänstenäringen. En annan konkret effekt blir att många påbörjade förbättringsåtgärder kommer att stoppas,samtidigt som andra som är planerade inte kommer till stånd. Jag vet att de pengar som Beatrice Ask förefaller tro finns ute i kommunerna är ytterligt begränsade, vilket också skolministern nog borde vara medveten om. Den konkreta effekten blir sannolikt en minimal eller ingen besparing alls för statsbudgeten, men vi får en ökad arbetslöshet och fortsatta stora miljöproblem ute på skolorna. Hade ni verkligen gjort någon helhetsbedömning, innan ni lade fram detta förslag? Hur mycket kan kommunerna räkna med att disponera av arbetsmarknadsmedel till förbättringsåtgärder i skolorna?
Herr talman! Också jag ber att få tacka skolministern för svaret, även om jag inte riktigt förstår varför arbetsmarknadsministern inte kunde tala om att man inte vill göra insatser för de i mitt hemlän 1 059 arbetslösa byggnadsarbetarna. När jag läser svaret, konstaterar jag att det finns möjlighet att i stället anordna beredskapsarbeten. Jag tror inte att det är mycket till tröst för dessa män att de i stället skulle satsa på ett sådant område. I motsats till vad statsrådet svarar finns det mycket kvar att göra på skolorna. Jag har med mig ansökningarna från länet och kan redovisa för de 77 milj.kr. som man från Västerås kommun har ansökt om för att kunna göra insatser som bidrar till att minska allergier, att förbättra miljöer osv. Vilka är det som i stället skall åstadkomma det här? Åtskilliga resurser kommer ändå att satsas på dessa ändamål, sade statsrådet. Inte tror jag att den moderata partikamraten Lars Luttropp kommer att göra dessa insatser. Han har fullt upp med att sänka skatten i kommunen. Jag tror inte att han kommer att ha utrymme för att göra några insatser på detta område. Sedan blir jag litet orolig när statsrådet säger att konjunkturläget kommer att göra så att de reala kostnaderna sänks. Det är väl inte så att ni spekulerar i sänkta löner för byggnadsarbetare? Det där oroar mig litet. Avslutningsvis sade statsrådet att man inte skall skapa speciallösningar för skolsektorn. Det känner jag igen från moderaternas yrkanden i utbildningsutskottet. Samtidigt anslår ni 300 milj.kr. för insatser i lokaler på högskolan. Är det möjligtvis så att miljön är viktigare för högskolans elever och lärare än den är för grundskolans?
Herr talman! Det var många frågor och synpunkter. Miljön på högskolan är naturligtvis inte viktigare än miljön i någon annan skolform. Men om man ökar antalet utbildningsplatser i den omfattning som regeringen planerar och har lagt fram förslag om, krävs det också vissa bygginvesteringar. Det finns dessutom allvarliga brister inom högskolan som inte har åtgärdats. Jag tycker att man har visat litet okunskap om hur statsbidragen fungerar. Eva Johansson sade att planeringsförutsättningarna i kommunerna rycks undan. När kommunerna skall planera sina investeringar för skolupprustningar, kan de inte räkna med några pengar från dessa stimulansbidrag, eftersom det är många som söker och det rör sig om långa tider. Man får veta först mycket sent om det går att få någon krona eller om man inte skall få någonting alls. De flesta kommuner har i dag ambitiösa program för skolupprustningar. Dessa program går långt utöver vad stimulansbidraget medger. Jag vill inte underskatta 300 milj.kr., som är väldigt mycket pengar, men utifrån min egen erfarenhet av upprustning av skolor handlar det om upprustning av ungefär två större litet äldre skolor. Det är vad man får för 300 milj.kr. Utplottrat över hela landet och med de enorma behov som finns är det inte särskilt mycket pengar. Det här leder inte heller till att man måste stoppa påbörjade insatser. Jag tror inte att någon kommunalpolitiker är så dum att han utgår ifrån att det skall utbetalas bidrag som inte är beviljade eller att han förutsätter att ett projekt bygger på att det skall utbetalas ett bidrag som man inte har fått besked om. Det resonemanget håller alltså inte. Det finns fortfarande stora miljöproblem ute på skolorna, men mitt intryck är att stimulansbidraget har fungerat. Det har skapat uppmärksamhet och bidragit till att det finns olika program som är på gång. Det är klart att det hade varit bra med 300 milj.kr., men nu finns det ett angeläget besparingskrav. Det är inte så att vi spekulerar om att lönerna skall gå ned, men det är väl ingen hemlighet för riksdagen att arbetsmarknaden har varit mycket överhettad, vilket har gjort att priserna för större projekt har legat mycket högt. Nu sjunker priserna något, och det är bra om man vill investera i skolupprustningar.
Herr talman! Vi är överens med Beatrice Ask om att det borde satsas rejält nu under lågkonjunkturen för att man skall slippa de upptrissade priser som en högkonjunktur för med sig och som omöjliggör insatser av den här typen. Men nu drar regeringen undan mattan under fötterna för kommunerna, eftersom dessa 300 milj.kr. har varit till mycket stor hjälp. Utan dessa pengar är vi ett instrument fattigare när det gäller att stimulera sådana här insatser. Vi bör alltså satsa nu under lågkonjunkturen, både för att få fram jobb och för att få en bättre miljö ute i skolorna. Det är omvänd politik att i stället för att utnyttja lågkonjunkturen invänta en högkonjunktur, då utrymmet för den här typen av insatser minskar.

Herr talman! Inte tror jag att byggnadsarbetarna där hemma blir gladare när jag talar om för dem att de skall gå arbetslösa under en tid för att de senare, när lönerna har sänkts, skall kunna få ett beredskapsarbete. Det är ändå märkligt att statsrådet svarar oss med att detta är en fantastisk satsning som regeringen har gjort, och som har inneburit ett rejält lyft för skolans fysiska miljö. Samtidigt säger Beatrice Ask till oss att de 300 milj.kr. bara är en droppe i havet. Det krävs insatser och självfallet är det inga kommuner som räknar med att de skall få pengar av en borgerlig regering. Det tror inte jag och det tror inte heller Lars Luthropp. Jag beklagar elevernas, lärarnas, skolornas och inte minst byggnadsarbetarnas situation. Jag vill gärna tala om att när kommunerna ansöker om pengar, så är behoven enorma. Det är det som vi tillsammans skall försöka möta.
Herr talman! Jag tycker att man skall säga att det handlar om en fantastisk satsning. Stimulansbidraget har medfört att fler kommuner än tidigare har kommit i gång med upprustningsarbete. Det går inte att komma ifrån. Men jag har inte sagt att vi har gjort en fantastisk satsning, för det var ju andra partier än mitt eget som gjorde denna satsning. Själv var jag inte ledamot av riksdagen vid den tidpunkten. Jag underskattar inte det som har gjorts. Men man måste sätta in det i sitt sammanhang. Det har jag försökt redogöra för. Det finns ett behov av att rusta upp skolorna, men det pågår en sådan verksamhet och det är ärligt och rakt att erkänna att taket inte ramlar in bara därför att man tar bort detta bidrag. Till syvende och sist har kommunerna ansvaret för skolbyggnaderna och för en bra arbetsmiljö i skolorna. Jag anser nog att staten skall koncentrera sig på de uppgifter som åligger den. Ser man på statsbidragen totalt, finner man att de faktiskt inte har utvecklats i så våldsamt positiv riktning under de senaste åren. Då tycker jag att vi skall vara försiktiga med denna typ av specialbidrag. Det är klart att det är synd att kommunerna inte får dessa pengar, men skälet är ekonomiskt. Jag tror inte att det får så allvarliga effekter.
Herr talman! Skolministern motiverar detta med att det var ett sparbeting som lades ut. Min fråga återstår: Har ni i regeringen gjort någon helhetsbedömning av de konkreta effekterna av denna typ av besparingar, som ju kommer igen såsom utgifter men på ett annat konto i ett annat departement. Att flytta runt utgifter på detta sätt får effekter inte bara för regeringen utan också för skolans elever och personal. Det får också effekter för de byggnadsarbetare som annars skulle kunna få sin utkomst tryggad i dessa projekt. Detta är det allvarliga. Jag är inte bekymrad över era regeringssammanträden. Men för dessa människors skull vore det bra att få reda på om ni har gjort någon helhetsbedömning. Kan vi dessutom räkna med att kommunerna nu får arbetsmarknadsmedel för denna typ av upprustningsåtgärder för att kunna förbättra miljön i skolorna? Hur mycket kan de medlen motsvara det indragna beloppet?
Herr talman! Rudbeckianska skolan i Västerås har fått sitt namn såsom varande Sveriges äldsta gymnasium. Under 72 år har socialdemokraterna lett kommunen, och jag kan lova att de under den tiden har gjort sitt bästa för att rusta upp skolan. Nej, taken ramlar inte in på våra skolor och definitivt inte på skolor i mitt hemlän. Jag tycker att skolorna har skötts bra. Stora insatser har gjorts för att klara den fysiska miljön t.ex. för att förbättra ventilationen, modernisera kemisalar och möjliggöra undervisning efter nya metoder. Den överhettade byggarbetsmarknaden tror jag inte att man har sett så mycket av i Skinnskatteberg eller Norberg. Jag tror inte att det är där som man har drivit upp lönerna för byggnadsarbetare. De svar som jag har fått på mina frågor gör mig nog mer bekymrad än de var klarläggande.
Herr talman! Det är möjligt att Västerås är ett lysande undantag. Men förre LO-basen Gunnar Nilsson ledde för bara två tre år sedan en mycket omfattande undersökning av arbetsmiljön i skolorna. Därvid konstaterades att kommuner över hela landet har skött detta ganska dåligt och att det fanns allvarliga miljöproblem. Man skall inte underskatta dem. Jag är emellertid glad över att det har skötts bra i Västerås, så att man bara behöver förfina kvaliteten på miljöerna där. Så är det inte riktigt överallt annars. Jag har själv varit med och arbetat med dessa frågor. Jag vet hur jobbigt det är. Jag har försökt att göra en helhetsbedömning av regeringens förslag, så gott det nu går att göra. Alla riksdagens ledamöter inser hur svårt det är att se hur ett förslag slår på varje helhet. Min bedömning såsom skolminister har i första hand gällt om besparingarna skulle få allvarliga effekter på våra möjligheter att åstadkomma en bättre arbetsmiljö i våra skolor runt om i landet. Den bedömning som jag har gjort är att detta inte får allvarliga konsekvenser. Om kommunerna får arbetsmarknadsstöd som motsvarar det indragna beloppet törs jag inte säga. Jag vet inte svaret. Det satsas nu och kommer att satsas stora pengar på detta. Det är en fråga som man får bedöma utifrån hur arbetslösheten ser ut. Det är ingen hemlighet att vi har mycket stora problem på byggmarknaden.
Herr talman! Jag trodde faktiskt inte att jag skulle få höra en moderat politiker bygga sina bedömningar av behovet av åtgärder på vad LO:s ordförande säger. Men det glädjer mig att få höra detta. I övrigt oroar jag mig litet för hur statsrådet skall klara argumentationen i regeringen. I ena sekunden ramlar taken inte in, men i andra sekunden är det nästan kris när det gäller miljön i skolorna. Det förstår också jag, om de 300 milj.kr. har flyttats från grundskolan till högskolan. Det är den reflexion som jag kan avsluta med att göra. Min fråga var främst: Varför passar inte regeringen på att vidta dessa åtgärder -- hur stora eller små de än kan tyckas vara i sammanhanget -- i dag, när mängder av byggnadsarbetare går arbetslösa? Antalet är 1 059 i mitt hemlän. De skulle kunna få annan sysselsättning än beredskapsarbete.
Herr talman! Också jag fäste mig vid Beatrice Asks snabba svängningar. Hon beskrev hur stora miljöproblemen är i skolorna, men i nästa mening sade hon att hennes bedömning såsom skolminister är att indragningen av stimulansbidraget till förbättring av miljön inte får några allvarliga konsekvenser för skolorna. Enligt skolministern gör det ingenting om miljön i skolorna är dålig. Min bedömning är den rakt motsatta. Det finns ett stort fortsatt behov av miljöförbättrande insatser i skolorna. Min absoluta övertygelse är att det vore klokt från många synpunkter att se till att dessa satsningar kunde göras nu när det finns ett uttrymme inom byggnadsbranschen i stället för att vänta till dess detta utrymme tas i anspråk för sådana investeringar som konkurrerar ut denna typ av insatser.

Herr talman! Ingvar Johnsson har frågat mig hur stor andel av de studerande vid komvux som, enligt de uppgifter regeringen har, är innehavare av hus i Bakom Ingvar Johnssons fråga ligger ett uttalande som har lagts i finansministerns mun i en nyhetsartikel i tidningen Expressen den 15 januari. Finansministern har dementerat detta uttalande, och regeringen har givetvis inga uppgifter om hur många komvuxstuderande som har tillgång till hus i Spanien. Den bakomliggande sakliga frågan är viktigare. I dagens kärva ekonomiska läge måste besparingar göras. Av de över 30 miljarder kronor som finns för sektorsbidrag till skolväsendet har regeringen föreslagit att 350 miljoner skall sparas in. Eftersom sektorsbidraget fördelas enligt tre olika beräkningsmodeller, en för grundskolan, en för gymnasieskolan och en för vuxenutbildningen, kan en besparing på sektorsbidraget tas ut på en eller flera av beräkningsmodellerna. Regeringen, som vill prioritera ungdomsutbildningen, har föreslagit att reduceringen skall göras på vuxenutbildningens beräkningsmodell. Sektorsbidraget får fritt användas av kommunerna för de delar av skolväsendet som får statsbidrag den vägen. Det blir alltså till slut en kommunal prioritering som avgör hur besparingen tas ut lokalt. Vi kan också redan nu se att kommunernas prioriteringar är högst varierande, bl.a. beroende på arbetsmarknadssituationen. Det är rimligt att så är fallet. Låt mig också påpeka att regeringen ser det som angeläget att besparingen inom den kommunala vuxenutbildningen inte i första hand slår mot den vuxenutbildning som är arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Därför fördelas just nu ett extra anslag för denna typ av vuxenutbildningsverksamhet.
Herr talman! Tack för svaret. Jag tycker inte att det allvarligaste är att finansministern talar strunt om vuxenstuderandes hus i Spanien och sedan inte står för det. Det allvarligaste är att regeringen krossar drömmen om en bättre utbildning för tiotusentals korttidsutbildade. Det näst allvarligaste tycker jag är att regeringen därmed också sätter käppar i hjulen för industrins och samhällets utveckling. Därför måste nu allt göras för att stoppa regeringens dråpslag mot de vuxenstuderande. Vuxenutbildningen skall utvecklas och inte avvecklas. Jag måste ställa en fråga. Förstår inte skolministern vad det innebär att skära ned anslagen för vuxnas utbildning med nära 1 miljard sammanlagt? Vad innebär det inom folkbildningen? Vad innebär det att komvux inte får resurser för att starta en enda ny kurs på gymnasienivå i höst när den lagstadgade grundutbildningen fått sitt? På detta sätt stänger Beatrice Ask och Anne Wibble dörren till högskolan och krossar därmed också drömmen om ett nytt yrke för dem som behöver komplettera något ämne. Tala sedan om lyxkurser för husägare i Spanien! Det är väl inte som en del tror, att skolministern tänker upphäva lagen om rätt till grundläggande utbildning för att klara det som krävs för gymnasienivån? I sitt svar lät statsrådet nästan som om hon inte visste hur stor del av dessa resurser som finns inom anslaget som förbrukas just när det gäller denna lagstadgade verksamhet.
Herr talman! Regeringen krossar drömmen för många korttidsutbildade, säger Ingvar Johnsson. Det hade varit bra om Ingvar Johnsson och andra hade funderat mer över vad den ekonomiska politik som socialdemokraterna har fört innebär. Utan ekonomiska förutsättningar klarar vi i det här landet nämligen inte av att satsa på allt det som vi önskar. Och då krossas många drömmar. För alla som inte får den utbildning som de skulle behöva eller önskar och för alla som mister jobbet innebär det en krossad dröm eller åtminstone ordentliga käppar i hjulet när det gäller framtidsvisionerna. Jag förstår naturligtvis vad dessa besparingar innebär. Jag är den första att inse värdet av en studiecirkel, kompletterande utbildning vid komvux eller möjlighet att gå på folkhögskola. Men den svåra prioritering jag har haft att göra har inneburit att jag har fått välja mellan om vi skall göra kraftiga neddragningar på barn och ungdomsutbildningen eller någon annanstans. För mig har det så småningom varit naturligt, efter mycket funderande, att se till att så långt som möjligt värna barn och ungdomsutbildningen. Efter att ha talat med många kommunalpolitiker och andra är min erfarenhet att det finns en och annan möjlighet till effektiviseringar på vuxenutbildningsområdet. Det gäller komvuxorganisationen, och det varierar från kommun till kommun, men det finns en hel del som kan göras. Det finns naturligtvis även inom folkbildningen en del att göra. Man skall inte underskatta bekymren med de stora besparingar som vi gör, men det är inte omöjligt att göra besparingar utan att det drabbar människor som så väl behöver vidareutbildning.
Herr talman! Beatrice Ask talar precis som om de omprioriteringar som regeringen skulle kunna ha gjort i förhållande till det som den har gjort bara skulle handla om hennes verksamhetsområde. Men jag tycker att Beatrice Ask har fått för litet pengar och har haft för litet framgångar hos kanske både chefen på utbildningsdepartementet och chefen på finansdepartementet. Och där är problemet. Det finns så många uttryck i denna budget för att regeringen har gott om pengar på andra områden. När Beatrice Ask talar om att det ändå går att rationalisera, vill jag hänvisa till att både folkbildningen och den kommunala vuxenutbildningen rationaliserades och samordnades genom de beslut som vi fattade i våras. Ni försöker på något sätt att använda dessa besparingsmöjligheter en gång till, vilket jag inte tycker är rimligt.

Herr talman! Jag tycker också att regeringen när den gör så här stora neddragningar har bortsett ifrån den betydelse som vuxenutbildningen har i jämställdhetsarbetet. Det är inom denna studieverksamhet en majoritet av kvinnor, och för dem betyder detta väldigt mycket. Att regeringen vill rikta detta dråpslag mot vuxenutbildningen är också intressant mot bakgrund av att man nu i internationella undersökningar säger att vi i Sverige är de som är bäst på vuxenutbildning. Då passar regeringen på att dra ner. Jag tycker att det är ungefär lika begåvat som att ledningen för ishockeylandslaget skulle säga så här, om vi vinner VM i ishockey: Nu får vi dra ned på träningen, för den behövs inte längre när vi har blivit världsmästare.

Herr talman! När nu de borgerliga i utskottsarbetet kommer att ha kunskapen att vi är bäst i världen, kan vi se vilken betydelse det får i det arbete som skall utföras. Bara ytterligare en kommentar. Jag lyssnade på radio till en förhoppningsvis begåvad ungdom från moderata ungdomsförbundet, som argumenterade på följande sätt. Eftersom grundskolan och gymnasieskolan har varit så dåliga under de senaste 30 åren, är det nu nödvändigt att satsa på grundoch gymnasieskolan och att skära ned på vuxenutbildningen. Min slutsats är att om det skulle vara så, skulle vi ha en grupp människor mellan 20 och 50 år som är mycket dåligt utbildade och som skulle behöva mycket stora insatser. Är det inte en mera rimlig slutsats av moderaternas olika ståndpunkter.
Herr talman! Jag har inte lyssnat på detta radioinslag och kan därför inte kommentera vad som sades, men vi har tyvärr f.d. elever som har lämnat svensk grundskola och svenskt gymnasium med otillräckliga kunskaper. De enda rimliga slutsatserna av detta är två. Den ena är att vi måste höja kvaliteten på grundskola och gymnasium, så att alla elever kan få den bästa utbildningen. Den andra är naturligtvis att vi måste hitta vägar för att ge dem hjälp som vuxna, om de har misslyckats tidigare. Vi tar inte heller bort all komvuxutbildning, även om det enligt Ingvar Johnssons bedömning blir för litet kvar.

Herr talman! Jag har inte det historiska perspektivet när det gäller partiets agerande i dessa frågor. Men det är en mytbildning som socialdemokraterna gärna vill driva, att vi inte skulle förstå eller ha intresse för vuxenutbildning. Det är fel. Skall man vara renlärig moderat, vilket jag försöker vara många gånger, har man den uppfattningen att det är viktigt att människor kan komplettera sin utbildning. Det är också viktigt att se bildningsidealet. Det är inte bara för samhällsnyttan man utbildar sig. Det finns en frihet i utbildning och ett behov av den personlighetsutveckling som utbildning kan ge. Vi måste ha vuxenutbildning. Men när man tvingas prioritera blir det smalt på vissa sektorer. Nu har komvux och studieförbunden drabbats hårt. Det har jag konstaterat. Men det är inte moderat politik att på något sätt jaga vuxenutbildningen.
Herr talman! Detta är vackra ord, samtidigt som man gör nedskärningar. Jag förde min första debatt om vuxenutbildning med den nuvarande partisekreteraren Hökmark i riksdagen hösten 1982. Sedan har jag varje år haft debatter om vuxenutbildning med moderata företrädare. Varje år har man fört fram argument för att detta område skall stå för den procentuellt största neddragningen av alla verksamhetsområden i statsbudgeten. Det är bara att konstatera att det har varit så år efter år. Då måste man tycka att det är mindre viktigt än något annat.

Herr talman! Jag konstaterar att Sten Andersson började sitt inlägg med att tycka att det är bra att det har genomförts en avreglering av taxibranschen. Men jag kan inte frigöra mig helt från känslan av att Sten Anderssons inlägg ändå mynnar ut i en sammanfattande tanke att seriös taxiverksamhet egentligen bara kan bedrivas i monopolets hägn. Om det inte är så, är Sten Andersson och jag överens om att en avreglering har en övergångstid som i det här fallet är extra smärtsam. Det kommer att ske olika förändringar inom branschen, vilken bransch man än avreglerar. Det sker en omstrukturering av marknader, det prövas olika grepp som faller mer eller mindre väl ut, och så småningom stabiliseras marknaden. Det är den grundtanke som ligger bakom avregleringen inte bara av taximarknaden, utan vi är ju på gång att avreglera en mängd andra verksamheter som tidigare har bedrivts i form av monopol. Nu frågar Sten Andersson vad vi tänker göra. Är det inte så att de gamla ägarna ändå kan fortsätta i ny skepnad efter en konkurs? Min uppfattning är att det är oerhört viktigt att tillståndsmyndigheterna, i första hand länsstyrelsen, följer upp effekterna av det stora antal konkurser som förekommer inom den här branschen. Detta är kärnproblemet som Sten Andersson tar upp. Självfallet kan en trafikutövare som försatts i konkurs få sitt trafiktillstånd återkallat. Jag menar att dessutom bör länsstyrelsen allvarligt överväga att avslå ansökan om trafiktillstånd från den som har varit trafikansvarig i ett konkursdrabbat trafikföretag eller haft en ledande ställning i ett sådant företag. Det kan alltså inte vara möjligt för sådana personer att efter konkursen bedriva en likadan verksamhet i ett annat bolagsnamn. Vidare är det väl alldeles uppenbart att länsstyrelsen vid en ny tillståndsprövning kan beakta missförhållanden, bl.a. av det här slaget, som ligger bakåt i tiden. Jag tror att vi kan räkna med att uppåt fem år bakåt i tiden bör man kunna beakta sådana missförhållanden när man gör en tillståndsprövning. Sedan, herr talman, tar Sten Andersson upp frågan om resurserna hos tillsynsmyndigheten. Jag kan bara konstatera att det har frigjorts resurser, och det tillkommer en ny befattningshavare som bl.a. skall titta på det här.

Slutligen frågar Sten Andersson om regeringen har för avsikt att slopa lämplighetsprövningen. På den frågan är jag beredd att svara ett kategoriskt nej.

Herr talman! Jag tackar speciellt för den sista meningen i statsrådets nu lämnade svar. Sedan vill jag betona att det kanske råder litet missuppfattning mellan statsrådet och mig. Jag är helt klar över fördelarna med en avreglering och att det är någonting som vi måste ha. Jag är också klar över att marknaden stabiliseras efter hand. Frågan är bara hur lång tid det kommer att ta, till vilket pris det sker och vem som skall betala priset. Vi kommer säkert i Sverige framöver att få ett antal nya seriösa taxiägare som sköter sig och som efterlever de krav man har rätt att ställa på företagare. Men frågan är om det kommer att ske på bekostnad av dem som har bedrivit taxirörelse i Sverige under många många år men som nu ser att de inte har möjligheter att överleva i en bransch där, framför allt i storstäderna, djungelns lag råder. Vad sedan gäller länsstyrelserna är det positivt att statsrådet tydligen kommer att ta kontakt och se till att de uppfyller de krav som ställdes från lagstiftarens sida när beslutet fattades om avregleringen.

Det stora antalet s.k. trottoarstrykare bedriver ett arbete som får som resultat att förtroendet för taxi minskar och även viljan att seriöst driva taxiföretag minimeras. Jag hoppas, herr talman, att vi om några år kommer att ha en taxiverksamhet i Sverige som är till gagn och till nytta för alla. Men intill dess borde vi kanske ändå sätta in litet större resurser för att sortera bort de företag eller företagare som inte avser att driva taxiverksamheten seriöst.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig vilka mål postverket fått för att förverkliga regeringens intentioner vad avser stöd för svenskt organisationsliv. Vidare har hon frågat mig om jag anser att den nya administrativa process som postverket infört för föreningsbrev vittnar om administrativ effektivitet. Postverket är ett affärsverk. Riksdagen har beslutat att postverket endast skall målstyras. Med detta menas att riksdag och regering sätter upp mål för servicenivå, kvalitet och lönsamhet. Verket i sin tur svarar självt för hur dessa mål skall uppfyllas. Villkor och avgifter för föreningsbrev beslutas således av postverket. Postverket har ett stort antal anställda, ca 70 000, vilket innebär att verket måste ha regler och rutiner som är så enkla som möjligt för att uppnå hög kvalitet och ha en effektiv kontroll. Syftet med de förändringar av villkor för föreningsbrev som postverket genomfört fr.o.m. den 1 januari 1992 är just detta. Hittills har föreningar haft rätt att frankera 100 grams brev med 20-grams porto. Detta har försvårat kontroll av att försändelserna är rätt frankerade, eftersom alla andra brev i samma viktklass varit frankerade med normalt porto. Föreningar kan emellertid även fortsättningsvis skicka brev upp till 100 gram för 20-grams porto, men med något förändrade rutiner. Samtidigt försvinner föreningarnas abonnemangsavgift, och portot för 20-grams ekonomibrev har sänkts. För föreningar innebär förändringarna vidare vissa förenklingar genom att abonnemangskort inte längre behöver visas på postkontoret vid inlämning. Breven kan förses med ''B'' liksom andra ekonomibrev. Enligt vad jag erfarit har postverket för avsikt att återbetala överskjutande porto oftare i de fall en förening får ekonomiska svårigheter med kvartalsvis återbetalning. Detta kan t.ex. komma att gälla föreningar med stor andel portokostnader i förhållande till övriga kostnader. Vidare kommer föreningar med mycket post att erbjudas det s.k. portobetaltsystemet, vilket möjliggör betalning av det lägre priset direkt. Betalning sker då i efterskott mot faktura utan negativa lividitetseffekter för föreningen. Föreningarna kompenseras för postverkets räntevinster på de innestående medlen med ett lägre porto och slopad abonnemangsavgift.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odell för svaret på min interpellation. När det gäller den första frågan i min interpellation om stöd till svenskt förenings och organisationsliv, har frågan fått ökad aktualitet genom kommunikationsministerns sätt att formulera sig i budgetpropositionen. Där anser statsrådet att fokrörelsernas verksamhet i första hand skall bygga på medlemmarnas frivilliga engagemang och bidrag. Av propositionen framgår att folkrörelserna är viktiga. Men det bör inte utgå ett direkt statsbidrag till verksamheten eftersom risken då är stor att folkrörelserna kan ses som en myndighet och inte känner sig tillräckligt fria i förhållande till staten. Det här har oroat föreningsrörelsen ganska starkt. Jag hoppas att den här skrivningen var ett olycksfall i arbetet och inte är relevant för statsrådets syn på andra folkrörelser. Avsnittet gäller NTF:s verksamhet. Så åter till frågesvaret. Jag har naturligtvis full förståelse för att postverket är ett affärsverk. Att verket, enligt svaret, främst är till för sina anställda har jag ibland anat. Jag kan också förstå att de regler och rutiner som anförs i svaret är till för de ca 70 000 anställda. Men det vore väl inte för mycket begärt att även kundernas behov av enkla rutiner kunde tillgodoses. Kan ni föreställa er de köer som detta kommer att innebära? Tänk er alla de organisationer som ibland skickar flera hundra brev flera gånger i veckan. Först skall dessa brev lämnas in, och då måste man stå i kö. Det är minsann inte bara systembolaget som har köer. Det drabbar även posten ganska ofta. När alla kuvert har markerats och frankerats skall en blankett skrivas ut. Därefter skall man gå hem och vänta ett kvartal på återbäringen av portot. Ibland kan det bli något fel i rutinerna och pengarna låter vänta på sig eller fel belopp erhålls. Ny kö, och nya blanketter. Jag vet att posten kan ändra sig och bli kundorienterad. Tidigare när jag lämnade in masskorsband hemmavid fick jag efter 14 dagar en räkning från Eskilstuna. Mitt lilla glesbygdspostkontor hade inte fått förtroendet att skriva ut denna räkning. För min förening innebar det en extra kostnad eftersom det tillkom en expeditionsavgift. Tack vare en kontakt med den dåvarande kommunikationsministern har det här skett en ändring. Fram till årsskiftet har jag kunnat lämna in och betala mina försändelser direkt på postkontoret. Postkontoret har också kunnat tillgodoräkna sig de breven. Tidigare var det Lycksele som noterade den brevskörden. De nya rutinerna måste innebära en onödig byråkrati som säkert kostar mer än vad det innebär att ett enstaka brev förmedlas utan att ett korrekt porto har betalats. I andra organisationer är det ofta en regel att man i längden sparar både personal och resurser genom att undvika alltför invecklade rutiner. Jag får väl hälsa med tillfredsställelse att posten har för avsikt att återbetala överskjutande porto oftare än varje kvartal. Det är dyrt för föreningarna att ligga ute med så stora summor som det kan röra sig om. Enklast vore det att klara av allt detta med ett besök vid postdisken. Inga ränteförluster för föreningarna, och inga blanketter som skall segla runt Sverige för att klara av att skicka ett utbetalningskort inom kortare eller längre tid. Jag kan försäkra statsrådet att frivilliginsatserna inom dessa organisationer är stora. Men det finns gränser för vad dessa ofta hårt pressade organisationer orkar med av ytterligare pålagor. Enligt information från posten den 10 december skall följande regler gälla. Breven skall märkas med avsändare och ett ''B''. Det kan man klara av. 4:60. Breven skall räknas, och antalet skall fyllas i på en följesedel. Breven och följesedeln skall lämnas in i kassan på postkontoret tillsammans med abonnemangskortet. Följesedlarna skall skickas till posten varje kvartal, så kommer pengarna tillbaka med posten. Det verkar som om posten delvis har gått ifrån det som sades i december. Det är bra om så är fallet. Man slipper detta med abonnemangskort. Jag förstår att statsrådet inte kan göra något åt detta byråkratiska system. Min förhoppning är att postverket snart nog inser att detta var ett olyckligt beslut och ändrar det. De ändrade viktklasserna innebär också att allt fler organisationer kommer att se sig om efter andra sätt att distribuera sina brev. Kanske en ökad konkurrens även på detta område kan gagna kundens behov. Jag hoppas att kommunikationsministern har förståelse för den oro som de nya reglerna har skapat i föreningslivet och att han liksom jag kommer att följa utvecklingen med stort intresse.

Fru talman! Först vill jag ta tillfället i akt och följa upp det som Karin Israelsson började med, nämligen en olycklig formulering i kommunikationsdepartementets budgetbilaga där man kan få intrycket att vi på departementet betraktar folkrörelser över huvud taget som myndigheter om de tar emot statsbidrag. Så är det naturligtvis inte alls. Jag skall i annat sammanhang återkomma med ett förtydligande av den språkliga utformningen av detta, som har blivit olycklig. Det vi menar är att NTF har blivit mer och mer av en myndighet. NTF kommer nu, inom parentes sagt, att bli en del av den informationsverksamhet som vägverket kommer att ha när verket blir ansvarigt för säkerheten på sina egna vägar. Fru talman! När det gäller frågan om postverkets taxesystem för föreningslivet tror jag, precis som Karin Israelsson, att den långsiktiga lösningen på dessa problem är en avreglering och en ökad konkurrens också inom denna sektor. Det är det som är riktmärket för regeringens politik på detta område. Det framgår också av budgetpropositionen. Postverket gör inte någon rationaliseringsvinst på de nya rutinerna för föreningsbrev. Vinsten uppkommer i och med att man får ett mer enhetligt system med enkla och tydliga regler och förbättrade kontrollmöjligheter. Karin Israelsson och jag kan naturligtvis diskutera vilket som är bäst. Det ena alternativet är att föreningarna håller reda på hur många brev de lämnar in. Rent allmänt tror jag att det är förståndigt att föreningar har kontroll på det. Det andra alternativet är att postverket skall hålla reda på vad som finns i breven. Jag tror att Karin Israelsson och jag är överens om att det är en olämplig metod. Det var nämligen konsekvensen av det gamla systemet. Vad vet man på postverket om vad dessa 100 gram innehåller, om det verkligen är föreningspost? I och med det nya redovisningssystemet blir man av med tveksamheterna. 4 milj.kr. Den nya rutin som införs möjliggör en mer noggrann beräkning av detta stöd till svenskt organisationsliv, som det faktiskt är. Karin Israelsson frågar om man inte skulle kunna betala ut pengarna kontant i kassan vid inlämnandet. Det är alltså inte möjligt med postens nuvarande kassasystem. För att samla in en riktig statistik och fastställa kostnaden för föreningsbrev måste postverkets redovisningssystem i denna nya rutin införas. Slutligen vill jag säga till Karin Israelsson att detta system innebär en besparing för föreningarna. Låt oss konstatera det. Antag att en förening skickar 1 000 brev i kvartalet. Då blir nettovinsten för föreningen högre efter denna förändring. Noga räknat handlar det, enligt detta räkneexempel, om 224 kr. per år. Det är ett marginellt belopp, men det ger trots allt stöd för tanken att detta är ett ökat stöd från postverkets sida, utöver de 4 milj.kr. som hittills har satsats genom förluster på verksamheten.

Fru talman! För en dryg halvtimme sedan stod jag här och försvarade effekterna av en avreglering inom taxinäringen. Nu får jag från en ledamot som sitter i postverkets styrelse, som egentligen har ansvaret för denna verksamhet, ta emot råd om hur staten som ägare skall agera. Faktum är att beslutanderätten är delegerad till postverkets styrelse. Det är egentligen Wiggo Komstedt som har har ärendet på sina axlar, i viss utsträckning i varje fall, och jag är glad för att han driver dessa frågor. Vi lyfter brevmonopolet den 1 januari 1993 och skapar möjligheter för att introducera konkurrens inom detta område. Jag tror att Wiggo Komstedt och regeringen kan arbeta tillsammans -- på det sätt man nu kan arbeta med den typ av verksamhet som posten utgör, där det i första hand är styrelsen som har att fatta avgöranden -- och att ägare, styrelse och den exekutiva ledningen skall komma till rätta med detta. Enligt vad jag har inhämtat, det vill jag gärna säga till Karin Israelsson, håller posten nu på att utarbeta ett stort investeringsprogram för ett helt nytt kassasystem för hela kontorsrörelsen. Vi som besöker postkontoren emellanåt vet ju att de inte är särskilt teknikintensiva arbetsplatser jämfört med bankernas motsvarande verksamhet. Det finns ett stort behov av investeringar. Jag tror också att det kommer att bli ett ökat tryck mot denna typ av effektivisering och en högre tekniknivå i och med att monopolet lyfts.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som statsrådet säger, att ansvaret ligger på postverkets styrelse, och det är bra att Wiggo Komstedt där tar upp den problematik som jag har redogjort för i min interpellation. Förhoppningen är att hans röst skall vara lika stark där som den kan vara i andra sammanhang. Jag tycker att interpellationsdebatten trots allt har tydliggjort regeringens roll och syn på hur detta system förhoppningsvis även i framtiden skall fungera till stöd för ett föreningsliv. Det är illa att man har börjat med en hantering, som inte passar nuvarande kassarutiner, innan man har investerat i nya kassarutiner som gör det möjligt att använda det nya regelsystemet. Det hade varit fördelaktigt om man börjat samtidigt med dessa två saker. Det hade underlättat, och vi hade kanske sluppit den här debatten. Som Wiggo Komstedt här har sagt är det de små föreningarna som är de stora förlorarna. Människor som har ett yrkesarbete har inte möjlighet att ta ledigt för att gå till posten med föreningsbrev osv. Följden blir att dessa små föreningar inte utnyttjar möjligheten till rabatterade försändelser, och de får då heller inte det stöd som går via den vägen till föreningarna. Det tycker jag är beklagligt.

Fru talman! Jag vet inte riktigt om kommunikationsministern menade att jag skulle försvara en icke-avreglering. Jag är tvärtom en stor påhejare av att det skall bli en avreglering och tillhör dem som länge sagt att man skall försöka göra posten till ett bolag. Så måste det helt enkelt bli av andra skäl, inte minst det som nu sker i Posten har riksdagens uppdrag att distribuera post i hela landet fem dagar i veckan, visa ett rörelseresultat och leverera in medel till staten. Men den har samtidigt inte möjlighet att konkurrera på lika villkor på andra områden. Det är en annan del av det hela. Det är naturligtvis riktigt som kommunikationsministern säger att det är styrelsen, och då bl.a. jag, som har ansvaret. Javisst. Jag har inte undandragit mig detta ansvar, utan jag har t.o.m. stuckit ut hakan och gått in i debatten och sagt att jag inte delat den här uppfattningen. Det är orimligt att tro att styrelsen skall kunna veta allting. Vi har styrelsemöte en gång i månaden, och det vore orimligt om allting skulle hamna på styrelsens bord. Vad man ibland kanske kan vara kritisk till är att man som styrelseledamot inte får underhandsbesked om sådant som införs. Bl.a. denna debatt är ett bevis på att man här borde ha gett bättre information. De som i denna kammare representerar ägaren i styrelsen är Sven-Gösta Signell och jag. Jag tror att jag inte framhäver oss när jag påstår att vi faktiskt är de som försöker att svara för att detta verkligen blir påtalat. Det är kanske inte alla i en styrelse som alltid känner det ansvaret. Just vi som representerar ägarna har ett ansvar, och vi tar det faktiskt. Man skall inte blygas att kritisera sin egen styrelse om den inte har gjort det jobb man anser att den borde ha gjort. Jag tycker därför att det svar som gavs var litet för positivt i sitt försvar för Posten i det här sammanhanget. Jag hoppas att den här debatten har inneburit att vi nu gemensamt kan försöka hitta en annan väg, och jag tror att vi alla är överens om att det system som nu har konstruerats inte är bra.

Fru talman! Sten-Ove Sundström har ställt följande frågor till mig: 1. Är statsrådet beredd att arbeta för en tidigareläggning av byggstarten av Bothniabanan och Norrbothniabanan? 2. Är statsrådet beredd att ta initiativ för en snabb byggstart av SJ:s nya kombiterminal mellan Luleå och Boden? Umeå. Förslag har också lagts fram om en förlängning av denna sträckning till Luleå och Bland banverkets uppgifter ingår bl.a. att löpande studera och utreda nyttan av olika järnvägsinvesteringar. Detta arbete ligger sedan till grund för de långsiktiga investerinsplaner som banverket upprättar. Prioriteringen mellan olika projekt skall enligt direktiv från riksdag och regering ske utifrån projektens samhällsekonomiska nytta. Banverket har nyligen presenterat en första studie av den samhällsekonomiska nyttan av Bothniabanan. Denna studie visar att banan under vissa förutsättningar uppvisar en positiv nytta för samhället. En av dessa förutsättningar är att investeringar görs så att det går att köra snabbtåg på ostkustbanan från Stockholm upp till Banverket kommer nu att inom ramen för den ordinarie planeringsprocessen göra fördjupade studier av Bothniabanan. I arbetet med att ta fram en reviderad investeringsplan som skall träda i kraft år 1994 utreds även andra stora banutbyggnader. Bland dem kan nämnas utbyggnaden av banan mellan Göteborg och Oslo. Dessa olika projekt får därefter prövas mot varandra och mot det finansiella utrymme som kommer att finnas i den kommande planen. Jag inser betydelsen av en sådan här bana för Norrland. När vi har fått tillräckligt underlag kommer vi i positiv anda att pröva projektet mot övriga projekt som är samhällsekonomiskt motiverade. När det gäller en eventuell ny kombiterminal i Luleå är detta en fråga som får diskuteras på företagsekonomiska grunder mellan SJ och berörda kommuner. Vad jag har förstått från SJ är de intresserade av att ta upp sådana diskussioner.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är främst behovet av snabbare kommunikationer till de norra delarna av vårt land, och då främst Norrbotten, samt behovet av att få i gång viktiga investeringar i infrastrukturen även i landets norra delar. Regeringen talar ju ofta om vikten av dessa stora infrastrukturinvesteringar, men om man skall döma av de uttalanden som gjorts, bl.a. av statsrådet, handlar det främst om insatser i storstadsregionerna. Det verkar som om regeringen helt har glömt bort landets norra och mest glest befolkade områden. Visst är det bra att även bygga upp motorvägar och järnvägsförbindelser till Sundsvall, men större delen av landets yta ligger faktiskt norr därom. Är det på det sättet, kommunikationsministern, att regeringen inte har några som helst planer på att rusta upp infrastrukturen i norra Sverige? Är det bara storstadsregionerna som skall prioriteras, eller vilka planer finns för landets norra delar? Jag tycker inte att statsrådet skall försöka komma undan detta genom att peka på de pågående upprustningarna av några mil på E 4 och upprustningen av Norra stambanan. Detta är ju projekt som har pågått under en längre tid och som startades av den föregående regeringen. Jag tycker att statsrådet skall svara just på de frågor jag ställt. Är man beredd att påskynda arbetet med Bothniabanan och framför allt den vidare sträckningen, den s.k. Norrbothniabanan? Det framgår inte på något sätt av svaret hur statsrådet och regeringen ställer sig till vidaresträckningen upp till Luleå och Haparanda. När det sedan gäller förslagen om godsterminalen i norr, den som enligt planerna bör ligga någonstans mellan Luleå och Boden, är det en viktig infrastrukturfråga. Om vi skall klara av att lyfta över mer av det tunga och långväga godset på järnvägen måste vi ha en effektiv godsterminalhantering. Jag tror inte att man får lägga ansvaret enbart på de berörda kommunerna när det gäller den här typen av tunga investeringar. Då kommer det i praktiken att innebära att det bara blir storstadsregionerna som kan klara av dessa investeringar, medan glesbygdskommunerna och framför allt kommunerna i landets inre och norra delar får vänta i evigheter för att klara dem. Det innebär i sin tur att det tunga godset även i framtiden i huvudsak kommer att gå på landsvägar med de miljöeffekter det får. Lägg alltså ett ansvar på kommunerna. Jag tycker att statsrådet skall fullfölja att besvara de frågor jag ställt och svara på med vilket intresse och på vilket sätt man ser på förlängningen av Bothniabanan och Norrbothniabanan, men även hur man ser på möjligheterna att hjälpa till att bygga upp terminalhanteringen i norr.

Fru talman! Jag skulle vilja tacka kommunikationsministern för den positiva ton som finns i svaret på den interpellation som Sten-Ove Sundström har ställt. Den öppenhet för en saklig prövning av Bothniabaneprojektet som finns i svaret tycker jag lovar gott. Det visar att det har kommit in en mer optimistisk ton i den nya regeringen när det gäller Bothniabaneprojektet. Det tycker jag är tacksamt. Det skall vi notera med glädje. Det intressanta med den här regeringen är också att den är beredd att frigöra mer resurser för just infrastruktursatsningar, helt enkelt höja den totala ramen på sikt, bl.a. genom att frigöra kapital genom utförsäljning av statliga företag och tillgångar. Jag skulle vilja poängtera att en del av de företagen och tillgångarna är norrländska företag, som ASSI, NCB och LKAB. På längre sikt blir också delar av Vattenfall aktuella. Dessa företag har klara kopplingar till Norrlandslänen. I det sammanhanget bör man tänka på att de resurser som frigörs genom utförsäljning, privatisering och liknande i rimlig utsträckning också måste få gå till de regioner som de här industrierna är verksamma inom. Man kan inte syssla med öronmärkning av pengarna, men jag tycker att kommunikationsministern borde ta med sig synpunkten att det är rimligt att tänka sig att en hel del av dessa resurser går just till infrastrukturprojekt i Norrland, inte minst utefter Norrlandskusten. Då är Bothniabanan ett mycket intressant och viktigt projekt. Elvy Söderström har utvecklat detta på ett mycket bra sätt. Jag vill bara betona två saker. Elvy Söderström var delvis inne på detsamma. Den första är att detta inte bara är ett lokalt projekt för vissa begränsade delar av Norrland. Det handlar helt enkelt om en hel landsända. Det handlar om att skapa ett system av infrastruktur som gynnar hela Sverige och gör Sverige rundare. Jag tror att regionalpolitiken i framtiden måste handla mycket mer om att skapa snabba och bra kommunikationer. De skall också vara miljövänliga och effektiva. Bothniabanan är ett bra exempel på detta. Den andra saken jag vill trycka på är hur viktig Bothniabanan är för en fungerande export och för exportnäringen i Norrland. Den är viktig för hela Sverige. Det är en sak som gynnar skåningar, norrbottningar och västerbottningar ungefär lika mycket. Får jag också skicka med några tankar om att det är angeläget att utnyttja den rådande lågkonjunkturen och det nuvarande arbetsmarknadsläget, som innebär att vi kan få ned kostnaderna för olika investeringar och uppdrag som läggs ut. Dessutom är sysselsättningen viktig. Här finns två viktiga saker som man borde kunna överväga att skyndsamt börja med. Det första är att göra en ordentlig förprojektering av Ådalsbanans upprustning och Bothniabanans byggande. Det skulle skapa arbetstillfällen inom de grupper som sysslar med projekteringsverksamhet. Det skulle också innebära att vi kanske fick det billigare än som annars skulle vara fallet. Det andra är att man börjar med en upprustninga av framför allt Ådalsbanan, för att få den att fungera effektivare och för att kunna förbereda det större beslutet och de större investeringarna i en nybyggnad av banan i ett första steg upp mot De tankebanorna tycker jag att departementet borde kunna fundera i. Det finns säkert anledning för oss att återkomma. Jag hoppas att kommunikationsdepartementet och kommunikationsministern i takt med att man får mer och mer saklig information och kunskap samt i takt med att fler och fler beräkningar och utredningar görs skall komma att alltmer övertygas om att Bothniabanan är ett mycket viktigt och intressant projekt. Det uppfyller de mål som riksdagen har fastställt tidigare. Det skulle göra Sverige till ett bättre fungerande land och skulle stärka vår konkurrenskraft inför det EG-inträde som vi hoppas på om några år.

Fru talman! Först till Georg Andersson och Sten Ove Sundström. Sten-Ove Sundström säger att han vill att regeringen skall driva på Bothniabaneprojektet och andra liknande projekt. Man kan väl säga så här: Hade den avgående regeringen drivit på Bothniabaneprojektet, hade det i dagens läge kommit längre. Det kan noteras i sammanhanget. Georg Andersson säger att vi har fått en rollförskjutning och ändrat tonfall i dessa frågor. Det är helt riktigt. Jag tror inte att ett sådant här svar på interpellationen hade kommit från den avgående kommunikationsministern. Då var tonläget mycket kärvare när det gäller Bothniabanan. Det är skojigt att se att den nuvarande kommunikationsministern har en öppen attityd till det hela och skall pröva projektet. Det tar jag som intäkt för ett löfte om att de sakliga argumenten kommer att vinna, så att vi kommer att få se en Bothniabana både projekteras och byggas inom en rimlig framtid. Det är intressant att notera att både Georg Andersson och Sten-Ove Sundström är positiva till Bothniabanan. Det skall vi ta till vara så att vi kan få en bred politisk enighet i denna fråga. Jag kan lova Georg Andersson att vi i kds och ickesocialistiska partier i Västerbotten kommer att driva på i den här frågan. Vi skall inte ge kommunikationsministern en lugn stund förrän han har invigt Bothniabanan. Jag vill sluta med att påminna kommunikationsministern om just de två saker som man borde titta på ganska snart. Det ena är förprojektering av Ådalsbanans upprustning och Bothniabanans byggande. Det handlar om en kostnad på uppemot 20 miljoner -- det kan bli billigare i dagens lågkonjunktur. Det andra är att börja rusta upp Ådalsbanan för att få till stånd en långsiktig uppbyggnadsstrategi och för att därefter helt enkelt kunna börja att bygga på det som sedan skall kunna bli Bothniabanan. Dessa två saker behöver man studera på kommunikationsdepartementet och se om man kan vidta åtgärder ganska snart. Tack!

Fru talman! Precis som statsrådet sade är det viktigt att inte bara lyfta fram fragment av andrahandsuppfattningar när det gäller satsningar av den här typen. Det är av den anledningen som vi framställer interpellationer och frågor. Jag är mycket förvånad över den klarhet som kommunikationsministern visar när han talar om att det enligt de nuvarande planerna inte kommer att investeras i motorvägar norr om Sundsvall. Mig veterligt är det första gången som något statsråd fäller ett sådant yttrande här i kammaren. Visst är trafiksatsningar till för att bl.a. gynna Sveriges industri, men det finns faktiskt industrier också norr om Sundsvall, kommunikationsministern! Om det finns ett verkligt intresse hos regeringen att driva på utvecklingen för miljövänliga transporter på järnväg, kan man inte bara hänvisa till kommunernas förmåga att bygga upp ett terminalsystem som kostar oerhört mycket pengar. Man måste också se till att statsmakterna satsar resurser för att visa att det ligger någonting bakom den viljan. Det verkar abstrakt att tro och hoppas att kommuner, som redan i dagens läge har en besvärlig ekonomi på grund av den åtstramningspolitik som regeringen för, skall kunna klara den typen av investeringar. Det är naturligtvis bra om man visar en positiv vilja att utveckla järnvägsnätet i de norra delarna, en positiv vilja att se till att planeringen berör också en ny kustbana, Bothniabanan upp till Umeå och Norrbothniabanan upp till Luleå--Haparanda. Men det räcker inte enbart med en god vilja. Man måste också markera denna vilja genom att se till att det sätts fart. De här projekten är ju inte nya -- de har utretts under flera år bl.a. med kommunernas medverkan. Regeringen måste driva på i slutändan. Här hoppar inga marknadskrafter in och hjälper till och stöttar upp. Om infrastrukturinvesteringarna skall gälla hela landet, måste man sätta kraft bakom orden, kommunikationsministern. Det är vad jag efterlyser. Det går inte att som Stefan Attefall visa en allmän positiv vilja. Regeringen är till för att regera över hela landet och se till att hela landet får del av dessa viktiga kommunikationsinvesteringar. Det är vad det handlar om.